Herr talman! Det är självklart att herr Bengtsson i Varberg alltid tycker att vad Kungl. Maj:t föreslår är väl avvägt. Men man kan väl, herr Bengtsson i Varberg, diskutera Kungl. Maj:ts förslag utan att fördenskull äventyra pensionssystemet. Visst belastar vi genom avgiftsuttaget kommande generationer! Jag skulle vilja uttrycka det så, att med höjda ATP-avgifter låser vi fast reformarbetet på andra områden för löntagarna fram till 1974. Reservationens förslag innebär däremot att det under denna tid skulle finnas ökat utrymme för andra reformer på 1,5 procent, vilket inte är så litet. Det är inte säkert att löntagarna hellre ser att ATP-avgiften höjes, ty pensionen blir inte bättre för det — den är ju fastställd efter inkomsten.

Det kan väl inte vara en attack mot ATP-systemet, när oförändrade avgifter innebär att samtliga avgifter kan fonderas fram till 1974; mer liberal i fråga om avgiftsuttaget kan man knappast vara. Förmodligen går inte ens hela fondavkastningen åt för att täcka löpande pensionsutgifter. Det räcker med 4 procents fondavkastning härför, och den har de senaste åren varit 6 procent. Man kan alltså fondera hela avgiften och en del av fondavkastningen fram till 1974. Vad vi diskuterar, herr Bengtsson i Varberg, är skillnaden mellan vad man måste ta ut i avgift för att klara pensionerna och vad man av politiska skäl anser bör tas ut. Av propositionen framgår att det räcker med 1,7 procent i ATP-avgift 1974 för att klara löpande pensionsutfästelser. Vad därutöver skall tas ut kan man diskutera; högerpartiet är inte ensamt om den uppfattningen. I bankoutskottets utlåtande sägs att man bör utreda dels hur stor fonden skall vara, dels hur den skall användas. Detta har även samband med avgiftsuttaget. Debatten gäller, som sagt, skillnaden mellan det avgiftsuttag som behövs, 1,7 procent, och vad vi sedan tycker oss ha råd att lägga på företagarna. Vi skall komma ihåg att utbetalning 2n av ATP-pensioner ännu är mycket liten; fortfarande är folkpensionen det stora och kostnadskrävande. Antalet utbetalningar från tilläggspensionen, alltså ATP, beräknas år 1969 bli 320 000 medan antalet folkpensionsutbetalningar är 1290 000. Tilläggspensionens totala kostnader beräknas 1969 bli 800 miljoner kronor och folkpensionens 6 865 miljoner kronor. Endast 9,5 procent av de båda pensionssystemen utgöres sålunda av ATP-pensioner. Det är mot den bakgrunden vi bör diskutera hur stort avgiftsuttaget skall vara i initialskedet. Det är inte säkert att man behöver gå upp till det maxi mala uttaget redan vid starten, och det är egentligen detta frågan gäller. Jag har, herr talman, inget annat yrkande än bifall till reservationen.
Herr talman! Herr Ringaby påpekade att jag alltid ställer mig bakom de förslag som regeringen lägger fram. Det är naturligtvis inte mer egendomligt att en socialdemokrat ställer sig bakom den socialdemokratiska regeringens förslag än att en högerman företräder högerpartiets ståndpunkter, något som herr Ringaby gör med den äran här i kammaren. Därtill kommer att regeringen alltid tar råd av förståndiga personer innan den lägger fram ett förslag. Jag redovisade också att riksförsäkringsverket hade utarbetat flera förslag, som hade skickats ut på remiss, varvid även löntagarorganisationerna yttrat sig. Herr Ringaby var en smula bekymrad för löntagarna och trodde att de skulle kunna vilja använda, som han sade, det ökade utrymme, som skulle uppstå om ATP-avgiften inte höjdes, till att förverkliga andra önskemål. Men löntagarorganisationerna har sagt att det utifrån sina bedömningsgrunder kan acceptera avgiftshöjningen. Om ATP-avgifterna inte hade höjts med en halv procent, är det väl ingenting som säger, att dessa pengar hade stannat kvar i företaget. Då hade arbetsmarknadens organisationer diskuterat, huruvida dessa pengar kunde användas till löneförbättringar. ATP-avgifterna innebär, att löntagarna för att bygga upp sin pensionering avstår från en motsvarande löneökning. Det är precis så man skall se även denna avgiftshöjning. Högern vill med hänsyn till det pressade kostnadsläget för företagarna inte höja ATP-avgiften. Detta är ett argument som alltid kan anföras. Men det är inte företagarna som drabbas av en avgiftshöjning, utan det är löntagarna som får ta på sig denna avgiftshöjning; de avstår därigenom från en möjlig löneökning. Löntagarna har emellertid sagt sitt i denna fråga, och några bekymmer för deras skull behöver herr Ringaby alltså inte ha. Trots att ni på högerhåll säger att det är så illa ställt för företagen, måste ni ändå bedöma situationen som gynnsammare än vad regeringen och andra lagutskottet gör, eftersom ni räknar med en bättre utveckling när det gäller avkastningen av medlen i pensionsfonden.
Herr talman! Högern har väl aldrig tyckt särskilt bra om ATP-systemet — vår stora allmänna pensionsreform. Det har vi historiska vittnesbörd om, men jag skall inte ta upp någon diskussion om den saken. Jag vill bara be herr Ringaby att höra upp litet bättre på vad jag säger. Jag sade nämligen att nu återkommer högern med sina gamla attacker mot ATP-avgifterna. Och jag tror att herr Ringaby kan hålla med mig om att det är riktigt. Detta är väl ändå en attack mot avgifterna, när ni inte vill vara med om en höjning. Herr talman! Jag skall utöver detta tillrättaläggande bara göra ett par kommentarer. Herr Bengtsson i Varberg har redan understrukit en viktig sak, nämligen att löntagarna har slutit upp kring förslaget om en höjning av avgifterna. Löntagarna anser det utan tvivel vara mycket viktigt med en sådan höjning både ur den synpunkten att pensionsåtagandena skall kunna infrias och ur den samhällsekonomiska aspekten. Allmänna pensionsfonden har ju redan — det vill jag betona — haft en mycket gynnsam och betydelsefull inverkan på företagens möjligheter att få sina olika kapitalbehov tillgodosedda. Man skall observera att fonderna inte ligger stilla utan de arbetar i hög grad i det svenska samhället. I slutet av 1967 gick 44 procent av fondmedlen till bostadsbyggandet, 35 procent till industrin, 13 procent till kommunerna och 8 procent till staten. Det visar att den kapitalbildning som förekommer inom ATP-systemet är av utomordentlig betydelse för vårt näringsliv och för vår samhällsekonomi. Jag underströk i mitt förra anförande att ATP-fonderna är en av våra viktigaste kapitalkällor för den fortsatta utpyggnaden av vår ekonomi.

Det är detta sammanhang som jag har en känsla av att i varje fall högern inte vill förstå, och det är detta jag funnit anledning att påpeka.
Herr talman! Jag vill bara göra ett kort genmäle. Herr Bengtsson i Varberg sade att vi, samtidigt som vi talar om att företagsamheten har det besvärligt här och var, tycks bedöma framtiden mer optimistiskt än socialdemokraterna gör, eftersom vi räknar med en högre fondavkastning. Det har jag inte gjort; jag har faktiskt räknat med 4 procents avkastning, trots att den har varit 6 procent den senaste tiden. Förmodligen kommer den att bli mer än 4 procent. Nu har ju räntans höjd inte så mycket med det att göra — fondavkastningen beror också på annat än på hur räntan utvecklar sig. Men om man räknar med en högre ränta så kan det bero på att man tror på ett överhettat ekonomiskt klimat även i fortsättningen. Till statsrådet Aspling vill jag bara säga att jag kan hålla med om att han bara talade om en attack mot ATP avgifterna och inte mot ATP-systemet. Men avgifter som ligger över de 1,7 procent som måste till för att klara pensionsåtagandena kan man ju attackera hur mycket som helst utan att man därför attackerar pensionssystemet som sådant, och det är också denna del av avgifterna som jag här har ställt under debatt.

Herr talman! Det har ju sagts en hel del i denna debatt, och det är kanske onödigt att förlänga den ytterligare, men det är några saker jag skulle vilja påpeka. Det sägs alltid att starka företag innebär säkrare sysselsättning för de anställda. Det är alldeles riktigt. Ett svagt företag är ett osäkert företag ur löntagarens synpunkt. Jag tycker att det är belysande att man från socialdemokratiskt håll gör ständiga attacker mot företagens ekonomiska möjligheter att bereda sysselsättning och ge de anställda högre löner. Herr Bengtsson i Varberg erkände här i debatten att om man bara skall ta hänsyn till själva ATP-försäkringen — det är ju det det gäller — så räcker det med ett oförändrat uttag. Herr Bengtsson i Varberg sade också att det inte gör så mycket för företagen om man höjer avgiften med 1 procent. Nej, det kanske det inte gör. Men en halv procent där och en procent där gör en hel del. Man bör inte se denna höjning isolerad från alla andra höjningar, utan man måste ta hänsyn också till alla andra beslut som fattats och som kanske kommer att fattas. År 1960, när ATP-systemet infördes, ansåg man från socialdemokratiskt håll att det var en lämplig avvägning att ha en fond på 60 miljarder kronor år 1990. År 1964 hade man kommit fram till att fonden skulle uppgå till 60 miljarder redan år 1980. Men man ansåg inte att det var en lämpligt avvägd storlek utan ville ha en höjning av avgiftsuttaget, trots att fonden skulle vara 60 miljarder tio år tidigare än man hade räknat med år 1960. I år räknar man med att fonden skall vara 60 miljarder redan år 1974, men man anser ändå inte att det är en lämplig avvägning, utan man vill i alla fall höja avgifterna.

Herr talman! Vi är tydligen nödsakade att fortsätta ATP-debatten fast ur en annan synpunkt.

Näringslivet har i säkerställandet av arbetstagarnas pensionsförmåner en av sina mest betydande kostnadsfaktorer. Avgiften till ATP bör vara så avvägd, att den täcker försäkringsmässiga åtaganden. Däremot kan man ifrågasätta huruvida näringslivet dessutom skall medverka till en kapitalbildning som medför ytterligare 'kostnadsökningar och därmed konkurrensbegränsningar, eller om det i fortsättningen endast skall tas ut den avgift som svarar mot den försäkringsmässiga delen. Detta problem har ju delvis ingående analyserats i den tidigare debatten. Frågan är alltså hur mycket näringslivet kan tåla i detta avseende, LO har i ett yttrande anfört, att man måste vara försiktig, så att man inte tar ut mera av näringslivet än vad som verkligen behövs. Vi på vårt håll eftersträvar ett effektivt näringsliv med en god produktionsutveckling som i fortsättningen kan uppfylla de krav som ställs vid avgiftsuttagningen till ATP. Vi anser det inte önskvärt att med dessa avgiftsuttag belasta näringslivet onödigt hårt.

Jag vill här citera vad som skrevs tidigare, när denna fråga behandlades i andra lagutskottet 1963. Då skrev utskottet på följande sätt om den utredning som då var aktuell: »Enligt vad som framgår av de i propositionen» — alltså den dåvarande propositionen — »redovisade beräkningarna kommer pensionsfonderna redan under den femårsperiod för vilken avgiftsuttaget nu fastställes att uppgå till betydande belopp.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 Därför har vi föreslagit att ytterligare en utredning bör komplettera den som redan pågår. Det är nu hög tid att mera grundligt utreda hela denna fråga. I finansdepartementet har man som sagt också vissa utredningsplaner, och vi anser att ett tillgodoseende av motionärernas förslag är väl förenligt med de planernas förverkligande. Jag skulle inte behöva säga mera om detta nu, eftersom den tidigare debat ten har givit vid handen att det finns vissa olösta frågor som man ändå måste se litet närmare på. Herr Bengtsson i Varberg var i sitt anförande i dag inne på den saken, när han framhöll att man måste ta under övervägande huruvida inte pensionsåldern i fortsättningen måste sänkas för att nå en standardförbättring, alltså utöver den indexförbättring som numera finns inom ATP. Det måste också övervägas huruvida avgiftshöjningen och lönehöjningarna står i rimliga proportioner till varandra. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationen 1 av herr Åkerlund m.fl.
Herr talman! Diskussionen på de två punkter vi här behandlar har flutit samman ganska mycket, och jag har förståelse för om kammarens ledamöter nu inte är intresserade av att fortsätta debatten. Jag skall därför inte förlänga den mer än nödvändigt. Vi kan inte gå med på de borgerligas förslag. Det som de borgerliga föreslagit ser oskyldigt ut på ytan men är samma gamla käpphästar som de kört med sedan 1950-talet. De borgerliga är inte ens intresserade av att avgiftsuttaget alltid skall göras tillräckligt stort för att täcka vad som är försäkringsmässigt motiverat. Det är ganska anmärkningsvärt att det i den motion som folkpartiet och centerpartiet gemensamt lagt fram har föreslagits att vi skall räkna med att från försäkringssynpunkt tillfredsställande avgiftsuttag under vissa omständigheter skall kunna efterges. Man skall alltså inte betala full avgift. I reservationen 1 har de borgerliga däremot vänt på frågan och gått ifrån folkpartiledarens och centerpartiledarens motion. Där skriver reservanterna att, »vad beträffar avgiftsuttagets storlek, denna diskussion givetvis skall gälla endast den del av avgiftsuttaget som överstiger det från ren försäkringssynpunkt erforderliga och som sålunda har en huvudsakligen samhällsekonomisk motivering». Detta är alltså ett underkännande av herrar "Wedéns och Eliassons i Sundborn motion i detta ärende. Det är bra att man har upptäckt det felaktiga i de åtgärder som folkpartioch : centerpartiledningarna förespråkar på detta område. Det är vidare anmärkningsvärt att högermotionärerna vill gå tillbaka till de förhållanden, som gällde under 1950 talet och som man då på löntagarhåll ville bli befriad från. I högermotionen framhålles under punkten 3 i sammanfattningen, att man skulle gå tillbaka till en frivillig fondering inom företagen. Frivillig för vem? För arbetsgivarna naturligtvis, eftersom förslaget kommer från borgerligt håll. Motionärerna anför vidare att pensionsutfästelserna härigenom =<:skulle göras säkrare. På vilket sätt blir pensionsutfästelserna säkrare om arbetsgivarna själva får ta hand om de pengar det gäller? Vi vet hur många konkurser som äger rum i dessa dagar. Hur kan säkerheten öka för pensionsutfästelserna när ett företag gör konkurs? ATP-fonderna är ju betydligt stabilare inrättningar än de flesta av de företag, som är dåligt ledda och dåligt skötta och som står inför risken att göra konkurs. Det måste vara något grundläggande fel i högerns uppfattning när man kan komma fram till sådana slutsatser. Se t.ex.. på familjeskyddet! Det gäller ju inte bara skyddet för löntagaren utan även skyddet för hans familj. Hur skall den lilla försäkringstagaren och arbetstagaren frivilligt kunna ordna detta? Nu begär man att Kungl. Maj:t skall utreda alla dessa. frågor åt högerpartiet. Kungl. Maj:t som för tio år sedan avvisat dessa förslag skall alltså än en gång ta upp .dem. Det vore väl lämpligare att man på högerpartiets kansli skrev ut sina egna motioner, så att man inte behövde besvära Kungl: Maj:t med detta. : Vilka ytterligare konsekvenser har högerförslaget? Jo, de borgerliga vill att löntagarna skall låsas till företagen. Det skall alltså inte bli någon frihet för löntagarna att flytta från ett företag till ett annat. Det var ju den friheten som vi ville uppnå genom att ATP systemet gjordes generellt över hela arbetsmarknaden och inte knöts till någon särskild arbetsgivare. Nu återkommer emellertid de borgerliga med försök att kedja löntagarna vid företagen genom att tvinga löntagarna att stanna kvar en viss tid hos samma företag för att de skall få sina pensionsförmåner. Det är precis samma politik som man drivit förr. Det nämns i utskottets skrivning att det pågår utredningar om ATP-fondens förvaltning inom finansdepartementet. Jag hoppas att de utredningar som nu bedrives inom finansdepartementet genomförs med utgångspunkt från de intressen som vi fört fram från löntagarhåll. Vi instämmer i vad högern betonade under 1950-talet, nämligen att detta är löntagarnas pengar. Det betyder att löntagarna bör ha inflytande över dessa pengar. Det är inte tillfredsställande att löntagarna har knuffats undan från och bara fått en mindre del av inflytandet över sina pengar. Av de nio ledamöterna i fondförvaltningen för den andra fonden är tre arbetsgivarrepresentanter, en företräder staten, en kooperationen och fyra löntagarna. Representanter för löntagarna och kooperationen har alltså tillsammans en svag majoritet. Enligt det ursprungliga förslaget beträffande fondförvaltningen, som regeringen lade fram i slutet av 1950 talet, skulle staten ha en tredjedel av inflytandet, arbetsgivarna en tredjedel och löntagarna bara en tredjedel. Vid ett regimskifte skulle den borgerliga sidan automatiskt få två tredjedelar av inflytandet över de anställdas pengar. Detta reagerade vi emot vid 1950-talets slut, och ändringar vidtogs vilka dock inte gick tillräckligt långt. Jag hoppas att löntagarna i och med de utredningar som finansdepartementet i fortsättningen genomför skall få det fulla inflytande över sina egna pengar, som de förtjänat. Det må för kontaktens skull vara en representant för staten och en för arbetsgivarna i fondförvaltningen, men sju av de nio ledamöterna bör komma från löntagarhåll, ty det är, såsom högern så riktigt framhållit, löntagarnas pengar det gäller. Löntagarna har icke i de privata företagen, kreditinstitutioner och banker en representation som ger en tredjedel av inflytandet. Om man skall hävda principen, att arbetsgivarna skall ha inflytande över en tredjedel av fondstyrelserna när det gäller löntagarnas pengar, bör man i rättvisans namn ge löntagarna en tredjedel av inflytandet över bankerna och försäkringsbolagen och ställa en tredjedel av styrelseplatserna där till förfogande. Skall man byta styrelseplatser mellan sig, så skall man göra det och inte bara gå in för att arbetsgivarna tillförs en tredjedel av inflytandet över löntagarnas pengar. Om nu finansdepartementet kommer att utreda denna fråga hoppas vi att utredningen görs i löntagarnas intresse och att resultatet inte blir en så svag kompromiss som förra gången. Det är uppenbart, herr talman, att en borgerlig valseger skulle leda till att löntagarnas inflytande över sina egna fondpengar kommer att minska. Det finns ett samfällt intresse hos högern, folkpartiet och centerpartiet att, så fort man får den politiska makten i detta land, ta hand om löntagarnas pengar och lägga dessa under privat inflytande. Vi står om några månader inför det avgörande valet. Löntagarna bör uppmärksamma de motioner — kanske en ligt mångas uppfattning i och för sig oskyldiga — som de borgerliga partierna lagt fram. Motionernas syfte är helt klart: löntagarna skall icke behärska sina egna ATP-pengar — dessa skall över i privat hand, och därefter kan de borgerliga tänka sig att ett pensionssystem fungerar. Löntagarna skall icke ha medinflytande i svenskt näringsliv via sina egna pengar i företagen — det är den samfällda borgerliga lösningen, som man nu presenterar för väljarna inför det val som skall hållas om några månader.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

Herr talman! Jag tyckte att herr Hagnell talade om mycket som inte hör hemma i denna debatt — i varje fall tog jag inte särskilt åt mig av vad han sade. Det är emellertid ett par saker som jag vill påpeka. Herr Hagnell säger att våra motioner inte är så oskyldiga som de ser ut. Jag förstår inte hur herr Hagnell kan uttala sig på detta sätt, ty vi begär ju en parlamentarisk utredning som skall visa hur dessa ting bör behandlas för framtiden, så att avvägningen mellan avgifter och pensionsutbetalningar blir den riktiga. Beträffande de försäkringsmässiga grunderna har vi reservanter inte på något sätt underkänt motionärernas skrivning.

Låt mig också invända mot herr Hagnells sätt att ta alla de borgerliga i ett knippe. Jag behöver väl inte understryka att folkpartiet ställt sig positivt till ATP och att vi tidigare röstat för högre uttag av avgifter. Därmed faller alltså herr Hagnells påståenden helt.

Herr talman! Herr Berglund tycker att det är omotiverat att knyta ihop de borgerliga i en bunt. Jag tror inte att det är det. Från olika utgångspunkter kommer ni till ungefär samma resultat. Ni går med olika håvar — tre stycken — för att samla in sympatier från de röstberättigade. Det är den politik ni driver. När valet är över är det meningen att ni, om ni lyckas i era strävanden, skall bilda en regering, inte tre, såvitt jag har förstått. Därför är det fullt berättigat att ta alla rädisorna i en knippa. Det är anmärkningsvärt att ni skall behöva frångå era egna partiledares motioner och krypa bakom remissutlåtanden, från vilka ni plockar lösa meningar. Om ni har skrivit fel i en motion vågar ni inte stå kvar vid det. Ni vänder i stället på frågan när ni utformar reservationen 1. Där står att det endast är fråga om det »som överstiger det från ren försäkringssynpunkt erforderliga». -— Det är rakt motsatt linje mot den ni förordat i motionerna. Det är nog inget tvivel om vad ni syftar till. Jag tror inte att ni vågar röra ATP-systemet när det gäller utbetalning av pensioner till löntagarna. Men ni kommer att ta hand om pengarna. Ni kommer inte att låta löntagarna ha makten över dem. Ni talar om risken för maktkoncentration på grund av löntagarnas medinflytande i nä ringslivet. Glömmer ni den maktkoncentration som redan finns? Den som existerar redan. Diskutera den någon gång i stället!

Herr talman! Herr Hagnell har också kommenterat den motion som väckts i denna kammare av herrar Magnusson i Borås och Björkman. Det är alltså en högermotion, i vilken framförts önskemål om att man skall undersöka möjligheterna att decentralisera förvaltningen av de stora fondkapitalen. Jag skall be att först få säga några ord om de tekniska synpunkter, som herr Hagnell anlade och som han menade talade till nackdel för det framförda önskemålet. Han sade att det föreslagna systemet skulle innebära osäkerhet beträffande möjligheterna att utbetala pensionerna i de fall när ett företag kommer på obestånd. I motionen har uttryckligen sagts ifrån, att man siktar till ett ömsesidigt garantiförhållande, d.v.s. att de företag som fortsätter att existera — och det skall vi väl ändå, herr Hagnell, hoppas att flertalet svenska företag kommer att kunna göra — skall svara för förbindelser utfärdade av företag som inte själva kan infria dem. Det är ett system som svarar mot det nuvarande PRI systemet. Och detta har, såvitt jag vet, fungerat tillfredsställande. Herr Hagnell anser också att man genom den i motionen föreslagna anordningen skulle knyta arbetskraften till företag på ett sätt som inte är acceptabelt. Kvalifikationstider räknar man med i många sammanhang. Man gör det också inom ATP-systemet, så principiellt är det inte någonting märkvärdigt. I och för sig är det väl inte heller önskvärt med hoppjerkeri. Arrangemang som främjar hoppjerkeri skall vi inte ha. Med det vill jag inte säga att vi skall lägga hinder i vägen för fritt byte av arbetsplats när sådant är motiverat. Detta var alltså två tekniska detaljer, beträffande vilka jag anser att motionen har anvisat klara utvägar att komma ifrån de svårigheter som herr Hagnell talade om. Sedan vill jag något beröra frågan på det principiella planet. Herr Hagnell talar om »er». Han säger »ni» kommer att ta hand om pengarna och menar att »ni» skulle vara några helt andra än de som för närvarande förvaltar AP-fonderna. Ja, inte är det meningen att de politiska oppositionspartierna skulle ta hand om pengarna, om det är den adressen herr Hagnell tänker sig med sitt »ni». Och inte är det meningen att arbetsgivarna skall ta hand om pengarna, om nu herr Hagnell identifierar motionärerna och de politiska oppositionspartierna med arbetsgivarna. Detta motsatsförhållande förstår jag uppriktigt sagt inte; jag finner det vara ett utslag av den strävan att slå in kilar mellan olika kategorier av de människor som arbetar i det svenska näringslivet, som man tyvärr numera kan konstatera på så många håll i den socialdemokratiska agitationen. Tanken är, herr Hagnell, att inte alla pengar med nödvändighet skulle behöva dras tillsammans i denna stora pott, där herr Hagnell sitter med och distribuerar dem, utan att de skulle få stanna närmare de arbetsplatser där resurserna skapas. Det är vanskligt med liknelser — de haltar alltid — men man skulle kanske kunna göra den jämförelsen, att det alltid uppstår en betydande energiförlust när elektrisk kraft skall ledas från den plats där den skapas till avsides belägna konsumtionsorter. Något av detsamma gäller kapitalet. Man ser ofta att det arbetar effektivare och nyttigare, om det inte först dras samman i en stor pool, från vilken det sedan distribueras av människor, som har sin speciella uppfattning om hur detta skall göras. Det är alls inte säkert att det är till nackdel för löntagarna att man på det sätt som motionen siktar till får arbetsplatser och företag, där det kapital, som skapats just på denna arbetsplats och inom detta företag, kan fortsätta att arbeta. Jag noterade faktiskt ett yttrande av herr Hagnell, som gav en antydan om att han själv inte är främmande för denna tankegång. Han sade nämligen om de borgerliga partierna: Ni går med håven för att samla in de röstberättigades sympati.

Detta är tankegången i motionsparet. Jag noterar att den socialdemokratiska majoriteten inte ställer sig helt främmande för att den väg som anvisas skulle kunna vara framkomlig. Majoriteten säger nämligen i sin skrivning, att det uppslag som framföres i högermotionerna till en del måhända kan komma att beaktas. vid utredningen. Det är en formulering som vi i och för sig hade kunnat helt ansluta oss till, men den följes av en brasklapp: man talar om de allmänna principerna, som inte på något sätt skulle få rubbas i detta sammanhang. Vi tycker från högerhåll att det är riktigare att lämna den utredning, som tydligen kommer, fria händer så att den förutsättningslöst kan överväga huruvida det inte kan vara skäl att i viss mån ompröva de regler, som nu gäller för inleverans av avgifter.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

Herr talman! Herr Berglund talar om att folkpartiet har en positiv inställning till ATP, men det måste väl gälla nu på senare tid. Tidigare var det en annan linje. Den inom folkpartiet som hade en positiv inställning till ATP fonderna var däremot herr Königson. Jag hade själv ett resonemang med honom här i riksdagen just den kväll när han de facto blev utesluten ur folkpartiet efter den deklaration, som folkpartiets dåvarande partiledare riktade mot honom. Herr Königson förklarade att han delade min uppfattning att det här var fråga om löntagarnas pengar och att löntagarna i princip borde ha hela inflytandet över fonderna; det rörde sig ju om förvaltningen av deras egna pengar. Den uppfattningen hade han. Han passade därför inte in i folkpartiet. Men vi får hoppas att han med hjälp av folkpartistiska röster genom KDS kommer tillbaka hit om ett halvår. Om man skall låta de enskilda företagen behålla löntagarnas pengar kommer detta naturligtvis inte att medföra att det uppstår någon ökad säkerhet jämfört med nu. Möjligheter kan tänkas där man försöker överbrygga de förluster som man vet kommer att inträffa i många av de privata företag som gör konkurs. Detta är det bästa man kan säga; att påstå att det skulle bli ökad säkerhet för löntagarnas pengar genom att alla möjliga företag skulle behärska dem är en helt orealistisk tanke. Inte heller föreligger från högerhåll eller från de borgerliga partierna över huvud taget något förslag som visar att löntagarnas familjer skulle erhålla någon trygghet, om löntagaren skulle avlida i sitt arbete efter kort tids anställning. Vi har inte sett några förslag utarbetade på de punkterna, fastän ni har haft tio år på er att utarbeta sådana. Nu begär ni att Kungl. Maj:t skall utarbeta era förslag, vilka strider helt mot den linje som Kungl. Maj:t har valt. Det är ganska naivt att begära att Kungl. Maj:t skall lägga ner tid på detta; ni har ju egna kanslier och ni har väl 10—12 miljoner kronor i partibidrag — ni kan ju använda dem. Det skulle alltså uppstå risk för familjeskyddet, som nu finns i ATP, risk för den enskildes förtidspensionering och risk för den enskildes pensionering, om vi skulle följa den borgerliga linjen. Jag sade inte, som herr Regnéll uppfattade det, att ni går med håven och samlar in de röstberättigades sympatier. Om ni hade gjort så, hade det ju varit riktigt. Jag sade i stället att ni går med tre håvar och samlar på olika håll in intressen som jag menar är motstridiga, och sedan skall ni bilda en gemensam regering. Det är där felet ligger med den politik som jag uppfattar såsom icke hederlig.

Herr talman! Herr Hagnell har i tidigare diskussioner använt samma argument när han har velat slå ner förslag från högerhåll. Han säger: Ni har själva ett kansli. Varför utnyttjar ni inte det kansliet till att lägga fram väl utarbetade förslag? Ni har partistöd, ni har 10 miljoner kronor som ni skulle kunna använda för detta ändamål. Det är naivt av er att räkna med att Kungl. Maj:t skall lägga ner tid på att utreda sådant som ni önskar få utrett. Jag undrar, herr Hagnell, om det inte vore ännu mera naivt av oss att tro, att riksdagen med nuvarande majoritet vore beredd att godkänna förslag som i detalj har utarbetats inom högerkansliet. Dessa förslag skulle misstänkliggöras på alla sätt. Bara deras stämplingsort, högerkansliet, skulle vara tillräcklig anledning för att herr Hagnell och andra med utpräglad aversion mot högerpolitik skulle förklara: Detta är en orimlighet; det kan vi inte vara med om.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

Herr Regnéll förklarade att tryggheten skall skapas genom att man tar ut en större avgift på de flesta håll i samhället för att kunnainfria konkursföretagens löften som de själva inte kan hålla. Det system som ni vill ha från borgerligt håll betyder att de hederliga företagarna och löntagarna i deras företag utsätts för onödigt stora avgiftsuttag för att trygga löntagarna hos de misslyckade privatföretag som vi vet kommer att göra konkurs under de närmaste 20 åren — ty vi får väl tänka på litet sikt. Det kan bli ganska mycket pengar i de privata företagen som försvinner vid konkurser i framtiden när ert system blir utvecklat, om ni får hand om regeringsmakten! Det blir stora pengar som andra får betala! Fastän ni är känsliga beträffande avgifternas höjd är ni med ert system tvungna att ta ut för höga avgifter på de flesta håll i samhället för att vara beredda att möta konkurser under de närmaste 20 åren. Ert system leder alltså till onödigt höga avgifter. När ni talar om risken för att avgifterna blir för höga, så att näringslivet inte kan utvecklas positivt, är det en anmärkning som i första hand riktar sig mot ert eget system. Har ni inte märkt det? Herr Börjesson i Glömminge sade att jag inte själv tror på vad jag säger om faran för lönbagarna. Jo, det gör jag, och jag tror att löntagarna också gör det. De som inte tror på det kommer att se att det var sant. Den dag ni har den politiska makten kommer ni att angripa ATP-fonderna. Ni kommer inte att genom dem ge löntagarna medinflytande i näringslivet. Jag litar på högerpartiet — det skall vi ju göra säger partiet i sina annonser. Högerpartiet säger att det är löntagarnas pengar. Låt oss gå ut från detta i stället för från den devis som ni i centerpartiet satte upp när vi diskuterade ATP-frågan: »Löntagarna skall inte sitta i farbror statens knä.» Den devisen har ni fortfarande. Nu skall inte löntagarna ha inflytande över sina egna pengar utan mni skall ta dem Och dessutom räknar ni så fel på avgifterna att ni lovar lägre avgifter. Det ena hänger samman med det andra, säger herr Börjesson i Glömminge när han citerar vad folkpartioch centerpartiledarna tillsammans har skrivit. Det hänger inte samman; det är två mot varandra stridande saker.

Herr talman! Det är några formuleringar och uttalanden av herr Hagnell som jag tycker inte bör passera utan kommentarer. Herr Hagnell ställde mot varandra vad han kallade hederliga företagare och företagare som misslyckats. Detta skulle betyda att de företag som misslyckats har letts av ohederligt folk. Jag tror nog att herr Hagnell, när han tän.« ker närmare på det, är fullt medveten om att svårigheterna för vissa branscher — inte minst på grund av den näringspolitik som förts här i landet — blivit oöverstigliga för många företag. Fullt hederliga företagare kan misslyckas. Vi bör därför inte här i riksdagen använda formuleringar som stämplar dem som misslyckas som företagare såsom ohederliga. Så hade herr Hagnell en del funderingar om att uttaget av avgifter skulle behöva bli högre om man hade ett sådant system, som skissats i högermotionen och där det ena företaget får svara för det andras förpliktelser. Men när man nu kalkylerar fram ATP-avgiftens höjd, föreställer jag mig att man på samma vis räknar med att avgifter icke kommer att inlevereras av alla betalningsskyldiga. Jag har inga preciserade uppgifter, men det lär väl vara så, herr Hagnell, att det är mycket väsentliga belopp av ATP-avgifter som icke inlevereras. Med andra ord: varje riktig kalkyl måste ta hänsyn till att en del av de avgifter som debiteras aldrig kommer att levereras in. Jag kan inte se att det på den punkten föreligger någon som helst skillnad till förmån för det nuvarande systemet.

Herr talman! Om ni vill ha mer detaljer kan jag gott säga att även hederliga företag liksom ohederliga kommer att göra konkurs. Men jag talar vid detta tillfälle om de ohederliga företagen, som vi har anledning att räkna med; herr Regnéll sade också alldeles nyss att de ohederliga företagen var ganska många, eftersom det är stora avgiftsbelopp som nu icke levererats in. Herr Regnéll räknar alltså med ett ganska stort antal företagare, som ohederligt icke betalar sina avgifter. Om nu dessa företagare, som icke ens betalar sina löpande årliga avgifter, dessutom skulle ha hand om förvaltningen av de samlade fonderna, så skulle naturligtvis de undandragna beloppen bli ännu större — inte sant, herr Regnéll? Herr Börjesson i Glömminge läste upp ett yttrande av andra lagutskottet 1963 om att man ville ha en utredning om pensionssystemets samhällsekonomiska verkningar. Men sedan dess har vi fått SOU 1967: 6, som handlar om det finansiella långtidsperspektivet . och som redovisar en hel del förhållanden på detta område. Jag förstår att ni inte är nöjda med alla utredningsresultat. Men det går inte, herr Börjesson, att utreda allting. Herr Börjesson sade nyss, att vi borde utreda vilka avgifter som företagen kommer att tåla att betala framöver. Hur skall vi kunna utreda det? Vad vet man om hur konjunkturerna kommer att vara i slutet på 1970-talet? Kan ni utreda en sådan sak? Ni har kommit in i ett läge, där ni politiskt inte vågar ta ställning till de olika frågorna utan vill skicka över dem till Kungl. Maj:ts kansli för utredning. Ni säger: »Utred det och det åt oss, så skall vi sedan driva politik enligt era riktlinjer!» Ta ställning själva någon gång! Ni kan inte bedöma 1970-talet, och det kan inte heller Kungl. Maj:ts kansli. Låtsas då inte som om ni kan finna lösningar på era problem på en sådan utredning. Det går inte; det stämmer inte med verkligheten. Det finns tillräckligt med problem på detta område att behandla utan att vi behöver drunkna i detaljerna. Huvudlinjerna är klara: De borgerliga kommer omedelbart efter en valseger att ta hand om fonderna, se till att löntagarna trycks undan från inflytande och föra över pengarna till de privata företag som finansierar de borgerliga partiernas valpropaganda.

Herr talman! Jag noterade att herr Hagnell själv kände sig litet bekymrad över att han hade dragit in hederlighet och ohederlighet i denna debatt. Det är begrepp som vi nog skall låta stå utanför den. Lika litet som i korrekt tid inbetalda avgifter till ATP är ett besked om hederlighet hos den som levererat in medlen, lika litet är oförmåga att betala in denna eller andra avgifter utan vidare ett bevis på ohederlighet. Det finns ett gammalt talesätt: Där ingenting finns att ta, där förlorar också kejsaren sin rätt. Det kan vara skäl att betänka det talesättet, herr Hagnell.

Herr talman! Jag hade inte tillfälle att höra herr Hagnells första anförande, men jag har hört replikerna, och de var ju innehållsrika. Förutom ett valtal för KDS levererade han talrika beskyllningar mot oppositionspartierna för ohederlighet :och dessutom ett uttalande om att de tre borgerliga partierna efter valet skall bilda ett gemensamt parti. Det är litet svårt att föra en saklig debatt utifrån de mutgångspunkterna. När det gäller det framtida uttaget av ATP-avgifterna hade riksförsäkringsverket olika alternativ. Löntagarorganisationerna stannade för det lägsta av de tre alternativ som riksförsäkringsverket ansåg vara försäkringsmässigt motiverade — det hade ett par andra alternativ också som vi väl känner till. Även regeringen stannade för det lägsta av dessa tre alternativ, och det gjorde också folkpartiet och centerpartiet. På denna punkt råder det alltså enighet. Vad finns det nu därutöver i reservation nr 1 till bankoutskottets utlåtande? Jo, en anhållan om en parlamentarisk utredning angående ATP-systemets samhällsekonomiska verkningar, allmänna pensionsfondens inverkan på näringslivet och fondförvaltningens framtida utformning. Herr Hagnell sade alldeles nyss att det ju redan pågår en utredning och att man inte kan utreda allting. Men är det då inte underligt, herr talman, att utskottsmajoriteten på s. 3 i bankoutskottets utlåtande säger att det nu pågår förberedelser för en utredning, en utredning som herr Hagnell nyss påstod var obehövlig därför att det redan var en utredning tillsatt. Inte heller i detta fall är skillnaderna så stora; vi är alla överens om att det behövs en utredning, men herr Hagnell har inte observerat detta. Men vi yrkar på att det skall vara en parlamentarisk utredning. Detta är det sakliga innehållet i denna fråga.
Herr talman! Det sakliga innehållet i denna fråga är att den utredning som pågår inom finansdepartementet gäller pensionsfondernas förvaltning, men de borgerliga partierna vill ha en helt annan utredning, nämligen om fondernas allmänna verkan samhällsekonomiskt. Det är en helt annan sak. Herr Gustafson i Göteborg kom tydligen inte bara in i kammaren sedan debatten hade börjat — han var tydligen också ganska dåligt insatt i saken på förhand; annars skulle väl inte hans inlägg ha gjorts. Jag har inte sagt att de borgerliga partierna är ohederliga. Herr Regnéll anförde att det kan föreligga svårigheter för privata företag att betala och sade att där ingenting finns att hämta, där förlorar också kejsaren sin rätt. Där ingenting finns att hämta för löntagarna, där förlorar också löntagarna sin rätt, skulle jag vilja säga med anledning av önskemålen att de privata företagen skall få sköta löntagarnas försäkringspengar, de pengar som löntagarna arbetar in under de aktiva åren och skall ha ut när de icke aktiva åren kommer. Det måste redan med de avgifter herr Regnéll själv knöt an till, när han talade om att det gällde stora belopp, bli frågan om ännu större belopp som kommer att rinna undan så att icke löntagarna kommer att få hand om dem den dag de skall ha dem. Då får dessa avgifter tas ut av andra löntagare och andra företagare som på grund av det samhällsekonomiska systemet får betala för dessa som icke klarar upp sina affärer. En del är hederliga — låt gå för det — men många av dem är icke hederliga utan tar chansen att sno åt sig pengarna. Det är inget valtal för KDS, utan jag sade bara beträffande herr Königson att jag menar att han hade en bättre inställning, folkpartist som han var, KDS:are som han tydligen har blivit, än vad flera folkpartister i denna fråga har. Jag vill hellre ha ett samarbete med herr Königson i dessa frågor än med de folkpartister som är kvar inom partiet och följer den gamla linjen där. Den inställning som herr Königson hade sammanfaller bättre med löntagarintresset. Han menade att det var löntagarnas pengar och att löntagarna skulle ha inflytande över sina egna pengar. Ni har gått en annan väg: ni vill lämna över dem till det privata intresset som finansierar en stor del av er politiska verksamhet. Det är riktigt att jag på en punkt sade att det efter valet skulle bildas en regering av de tre partierna. Jag råkade säga fel på den andra punkten när jag sade ett parti — jag ber om ursäkt för det. Jag tror inte ni kommer så långt, även om jag skulle uppskatta att ni gjorde det, så att vi fick ett klart alternativ till den socialdemokratiska regeringen. Jag tror att vår parlamentarism mår bra av klara alternativ i stället för att ni som nu kan gå omkring med tre håvar. Men så långt som till ett parti kommer ni nog inte. Jag tror inte ni kommer att gå längre om mi vinner valet än att ni skall försöka bilda en regering. Det är riktigt på den punkten, herr Gustafson i Göteborg, men det var också det enda som var riktigt i Ert anförande.
Herr talman! Under sina tidigare repliker kom herr Hagnell inte bara med beskyllningar mot folkpartiet och centerpartiet för att de skulle undertrycka löntagarna och dylika fantasier utan framförde också beskyllningar om ohederlighet inte blott mot företagarna utan även mot oppositionspartierna.

Herr talman! Herr Hagnell attackerade folkpartiet i ett tidigare anförande på grund av dess inställning i ATP frågan. Jag skulle en gång för alla vilja säga herr Hagnell, att folkpartiet vid avgörandet om införande av ATP var det enda parti som hade ett verkligt motförslag, och folkpartiet stred för detta, eftersom det ansåg det vara betydligt bättre än Övriga framlagda förslag. Jag tycker inte att det skall sägas något klandrande om folkpartiet av den anledningen. Vi vann inte den omgången, utan riksdagen antog det nuvarande systemet, som folkpartiet hela tiden varit lojalt mot, och vid debatterna har det gått med på framförda förslag om avgifternas uttagande. Men, herr talman, eftersom debatten förts på det här sättet och då vi har olika synpunkter på en hel del frågor måste man fråga sig, om det inte vore riktigast att gå med på en parlamentarisk utredning, som skulle kunna klargöra många av de problem vi inte kan lösa i kammaren med en debatt. Herr talman! Jag ber att ännu en gång få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! I motionsparet I:735 och II: 946 har några borgerliga ledamöter hemställt att riksdagen måtte hos Kungl. Maj:t anhålla om utredning och förslag åsyftande erforderliga lagstiftningsåtgärder för rättsvårdens upprätthållande i enlighet med rättens och humanitetens principer. Liknande motioner har behandlats vid 1966 och 1967 års riksdagar, men vid båda dessa tillfällen har motionerna avslagits. I år har emellertid första lagutskottets borgerliga ledamöter hemställt »att riksdagen måtte med bifall till förevarande motioner — — — i skrivelse till Kungl. Maj:t såsom sin mening giva till känna vad utskottet i det föregående anfört». Utskottsmajoriteten skriver «också följande: »En anledning till att tillräckligt effektiva åtgärder icke vidtagits kan vara att det stora antalet utredningar på ifrågavarande område icke samordnats i erforderlig utsträckning.

En del av det som skrivits i motionerna syftar närmast till en förstärkning av poliskåren, men det har förefallit oss i första lagutskottet ganska märkligt att utskottet skulle vara rätt instans att diskutera en upprustning därvidlag. Riksdagen har ju tagit ställning till olika förslag i den vägen tidigare i vår, och för dagen finns det därför ingen anledning att göra något uttalande på den punkten. Motionärerna har emellertid också tagit upp en annan fråga, som däremot hör hemma inom första lagutskottets område, nämligen en skärpning av lagstiftningen. Motionärerna är kritiska mot de nya initiativ som tagits på kriminalvårdens område. Ett belysande avsnitt återfinnes i motionen, där man skriver: »Ett omfattande intresse ägnas åt brottslingsvården, och detta är givetvis en angelägen uppgift. Understundom synes dock en viss brist på fast handlag komma till synes, resulterande inte bara i ordnande av fjällsemester åt brottslingar, som vanliga laglydiga medborgare inte har råd med, eller rymningar, ev. permitteringar, som resulterar i nya brott.» Det skrivsättet tycker jag är belysande för hur motionärerna ser på den mycket uppmärksammade verksamhet som bedrives av kriminalvårdsstyrelsen och som efter vad jag kan förstå har lett till mycket goda resultat. Från vårt håll vill vi bestämt motsätta oss kravet på en utredning med uppgift att föreslå en skärpning av strafflagstiftningen. Vi har haft vår nuvarande brottsbalk sedan den 1 januari 1965, och enligt vår mening finns det ingen anledning att nu tillsätta en parlamentarisk utredning med syfte att göra ändringar i de straffsanktioner som brottsbalken föreskriver. Vi anser att vi behöver betydligt längre tid för att bedöma hur brottsbalken kommer att verka på sikt. Det är nu alltför tidigt att med ledning av erfarenheterna ompröva dess innehåll. Det är bakgrunden till att vi, liksom riksdagen gjorde 1966 och 1967 och liksom första kammaren redan gjort i anledning av förevarande utlåtande, icke velat biträda motionerna. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till den vid utskottets utlåtande fogade reservationen.

Herr talman!

Jag kan därför i mycket stor utsträckning begränsa mitt inlägg. Herr Martinsson har ju redan tidigare refererat innehållet i de motioner som ligger till grund för utlåtandet och som undertecknats av bland andra mig.

Vi menade att det därigenom skulle skapas ett underlag för de lagstiftningsåtgärder, som kan erfordras, liksom för en upprustning avseende såväl barnavårdsnämndssom polis-, åklagaroch domstolsorganisationerna. Något som vi anser inte minst viktigt är att få till stånd snabbare och effektivare samhällsåtgärder, som skulle kunna möjliggöra att den växande brottsligheten bromsades upp och pressades tillbaka. Det väller för närvarande fram en våg av allt fler och dess värre allt grövre brott samt alltmera utmanande och fräcka uttryck för brottsligheten i största allmänhet. Såsom den föregående ärade talaren sade, har motionerna i denna fråga tidigare år avstyrkts av första lagutskottet och avslagits av riksdagen. I år har dock första lagutskottet, om än genom en lottmajoritet, tillstyrkt motionen i så måtto att man velat ge till känna vad utskottet anfört. Vad har då utskottet anfört?

Jag skall endast nämna ett par siffror. Av statistiken över brott som kommit till polisens kännedom framgår det att totalt något mer än 500000 brott anmäldes år 1967. Uppklaringsprocenten har beräknats till knappt 34, vilket innebär att drygt 330 000 av nämnda brott ej klarats upp. Det finns anledning tro att en stor del av dessa brott aldrig kommer att bli uppklarade. I synnerhet ökningen av antalet våldsbrott — det gäller mord, dråp och rån — inger stora farhågor. Antalet registrerade fall av mord och dråp har ökat från 133 år 1960 till 172 år 1967. Antalet rån uppgick år 1960 till 469 och steg år 1967 till 1 034. Det är denna utveckling som är an ledningen till att vi återkommit det ena året efter det andra och hävdat att något måste göras. Alla de tillsatta utredningarna har givetvis arbetat så gott de kunnat i syfte att komma till rätta med brottsligheten. Men detta har inte varit tillräckligt — samhället har inte på rätt sätt kunnat fylla den primära uppgiften att skydda medborgarna mot övervåld och skador till liv och egendom. I motionerna har vi — som den föregående ärade talaren mycket riktigt påpekade — framhållit att anledningen till att de hittills vidtagna åtgärderna inte blivit tillräckligt effektiva enligt vår mening är att verksamheten på ifrågavarande områden inte samordnats i erforderlig utsträckning. En dylik samordning bör, menar vi, komma till stånd genom en parlamentarisk utredning eller på annat sätt. Därigenom borde möjligheterna ökas att utan onödig tidsutdräkt vidtaga de åtgärder som behövs.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

Herr talman! Till tredje lagutskottets utlåtande nr 38 har jag och herr Nyberg i denna kammare vid punkten C i utskottets hemställan fogat en reservation, i vilken yrkas att innehavare av anläggningsarrende skall åtnjuta samma direkta besittningsskydd som enligt propositionens och utskottsmajoritetens förslag skall komma innehavare av bostadsarrende till del.

Motionärerna hemställer att de regler om besittningsskydd som föreslagits för bostadsarrenden skall i tillämpliga delar gälla också anläggningsarrendena. Utskottsmajoriteten säger: »Utskottet delar motionärernas uppfattning att de sociala skälen för ett direkt besittningsskydd i vissa fall kan vara lika starka när det gäller anläggningsarrende som beträffande bostadsarrende. Detta gäller t.ex. beträffande innehavare av mindre företag som t.ex. kiosker vilka ofta är belägna på arrenderad mark. Sådana småföretagares situation kan behöva speciellt beaktas. Emellertid måste vid bedömningen hänsyn tas till de olikheter som otvivelaktigt finns mellan bostadsarrenden och anläggningsarrenden. Det torde sålunda få anses uppenbart att de ekonomiska synpunkterna spelar större roll vid anläggningsarrenden än vid bostadsarrenden.

Man säger visserligen att det kan finnas sociala skäl för att också de senare borde ha ett besittningsskydd, men tillägger att eftersom det här gäller ekonomiska mellanhavanden bör avtalsfrihet råda.

Även från ekonomisk synpunkt finns det utomordentligt starka skäl för ett direkt besittningsskydd vid anläggningsarrendena. Utskottets majoritet har dock kommit till den slutsatsen, att ett starkt besittningsskydd för arrendatorn vad beträffar mark som är belägen inom tätbebyggt område kan vara ett hinder för samhället att ta denna mark i anspråk. Detta skydd kan lätt komma i konflikt med allmänna intressen i det fallet, varför ett direkt besittningsskydd inte bör införas. Arrendeupplåtelsen kan vidare hindra genomförande av plan och det föreligger risk för att tvister uppstår, säger man bl.a.

Men betänkligheterna, framhåller utskottet, gör sig gällande med mindre styrka i det sistnämnda fallet. »Man synes sålunda inte kunna bortse från risken att jordägarna vid arrendeavtalens ingående rutinmässigt kommer att göra förbehåll om att besittningsskyddsreglerna inte skall gälla. Dessa skulle i så fall komma att få endast ringa eller ingen betydelse.» Utskottet kommer, med andra ord, självt fram till slutsatsen att det indirekta besittningsskyddet är i högsta grad illusoriskt. Men ändå anser utskottet att det för närvarande inte finns tillräcklig anledning att göra lagreglerna om besittningsskyddet tvingande. Skulle det visa sig att utvecklingen blir den nyss nämnda, torde dock framdeles lagändring på denna punkt böra övervägas. Det vill med andra ord säga, att utskottsmajoriteten är synnerligen tveksam, huruvida det indirekta besittningsskyddet innebär den säkerhet för innehavarna som kan vara önskvärd, men man ställer denna fråga på framtiden. Vi reservanter anser att det finns tillräckliga skäl för att tillämpa samma regler för innehavarna av anläggningsarrenden som man föreslår skall komma innehavarna av bostadsarrenden till del, d. v. s. ett direkt besittningsskydd. Skyldigheten att flytta kan medföra svåra konsekvenser för exempelvis en industris drift. Det kan vara fråga om specialinredda byggnader och det kan medföra stora men att avbryta en industriell verksamhet under ett flyttningsskede. Industrin i fråga kan ha skaffat sig specialmaskiner, vilka är anpassade för de byggnader som för tillfället förhyrs. Genom att det inte föreligger ett tillräckligt skydd tvingas man flytta från trakten och skaffa sig lokaler på annat håll.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

Herr talman! Omfattningen av dagens föredragningslista är sådan att jag tror att kammarens ledamöter uppskattar att debattörerna i största möjliga utsträckning koncentrerar sig. Den föregående ärade talaren gjorde detta, och jag skall försöka att följa hans exempel. Jag kan göra det så mycket lättare som jag i stort sett kan vitsorda hans redovisning av de synpunkter som utskottsmajoriteten framfört i tredje lagutskottets utlåtande nr 38. Jag skulle kanske kunna tillägga en liten kompletterande förklaring som herr Grebäck förbigick.

Förhandlingsläget i varje särskilt fall torde härvid bli avgörande.» Jag tror att detta är mycket viktigt beträffande småarrendena. I varje fall lär man inte kunna säga att detta har samma sociala innebörd som vid bostadsarrenden. De oefterrättliga förhållanden som vi tidigare har haft då det gäller bostadsarrende, då arrendatorerna efter några år nästan suttit hjälplösa i jordägarens händer, hoppas vi kunna komma ifrån.

Innehavare av större arrenden har betydligt lättare att skaffa sig juridisk sakkunskap, och de är många gånger själva ganska hårda förhandlare. För deras del tror jag därför att risken är betydligt mindre än den är för t.ex. kioskägare. Med dessa ord ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Herr Johansson i Torp anförde som ett skäl till att man inte skulle ge innehavare av anläggningsarrenden direkt besittningsskydd, att om de fick optionsrätt skulle arrendeavgifterna springa i höjden. Jag kan med hänvisning till färska erfarenheter belysa hurudan situationen kan vara för en företagare. Tillsammans med några andra kommunrepresentanter besökte jag i fredags en företagare i Stockholms förorter. Han har ett företag med åtta anställda och planerade att bygga ut verksamheten så att den gav arbete åt ytterligare åtta personer. Han hade komntrakt på ett år i taget. I planerna för området ingick emellertid att en väg skulle dras rätt igenom den byggnad som han hyrde av en privat innehavare. Den investering som han hade tänkt göra var ganska stor, men nu vågar han inte göra den utan känner sig tvungen att flytta. Om han hade haft optionsrätt och fått avtal på längre tid hade det inneburit en väsentlig skillnad. Detta är inte ett enstaka fall — det vimlar av dem inte minst i stockholmsregionen.

Herr talman! Det exempel som herr Grebäck anförde beträffande en person som var tvungen att flytta därför att en väg skulle dras fram är väl av ganska ringa relevans i detta sammanhang.

Herr talman! Vi är några reservanter som i detta ärende har anmält en från utskottets majoritet avvikande mening. Utöver vad som framhålles i reservationen skall jag i största korthet ge en motivering för vår ståndpunkt. Då ensittarlagen tillkom fyllde den ett mycket stort behov, och dess verkningar kan utan vidare sägas ha varit välsignelsebringande. Jag har en mångårig erfarenhet av denna lag, och jag vet i vilken omfattning den varit till skydd och hjälp för de s.k. ensittarna. Lagen har dock ett par skönhetsfläckar. Jag skall emellertid bara ta upp den som berörs i den motion, som ligger till grund för detta utlåtande. Riksdagen antog, när den fattade beslut om denna lag, att det i fortsättningen inte skulle komma att byggas boningshus på arrenderad mark. Det antagandet höll inte. Man fortsatte av bara farten att bygga hus på arrenderade områden. Det uppstod situationer då det hade varit önskvärt att tillämpa ensittarlagen. Men bestämmelsen i lagen om det datum då nyttjandet skulle ha påbörjats lade ofta hinder i vägen härför.

Men om detta datum flyttas tjugo år framåt, så kan man därigenom rädda en del ensittare som annars skulle nödgas flytta och som nu inte får stöd av ensittarlagen, därför att den enligt förra årets beslut bara gäller för boningshus som uppförts före den 1 januari 1928.

Det är dessa synpunkter som gör att jag anslutit mig till reservationen, och jag skall be, herr talman, att få yrka bifall till reservationen som innebär ett bifall till den av fru Löfqvist m.fl. väckta motionen.

Herr talman! Så sent som den 7 december förra året hade vi tillfälle att grundligt behandla det ärende som nu på nytt tas upp av tredje lagutskottet, denna gång i dess utlåtande nr 42. Det är alldeles riktigt att det som utskottet skriver i huvudsak är samma motion som tidigare — jag kan tillägga att motionen är ordagrant likalydande med den vi behandlade förra året. Under den behandling som ärendet fick i samband med tredje lagutskottets utlåtande nr 57 i höstas inträffade en malör, ett s.k. olycksfall i arbetet, i första kammaren. Där klubbades nämligen ärendet utan debatt. I denna kammare kunde jag glädja mig över att så många av kammarens ledamöter tycktes ha samma uppfattning som jag i frågan, och röstningsresultatet visade, tycker jag, tydligt och klart att det finns ett stort behov av att rätta till det missnöje som ännu är rådande på detta område. | Efter det att kamrarna hade beslutat i ärendet i fjol och vi i och med detta hade fått till stånd en framflytt ning ifrån 1919 till 1928 av den för tilllämpningen av lagen avgörande tidpunkten observerades detta ute bland de människor som är berörda av lagen.

Vi är medvetna om att det ännu finns ett antal fastigheter byggda på mark enligt de s.k. 49-årskontrakten. Utskottet säger i år liksom i fjol att det kommer att ske en väsentlig förbättring även för ensittarna tack vare arrendelagen som vi nu har beslutat. Men, såsom herr Johansson i Torp nyss sade, vill jag framhålla att detta inte är hela sanningen. Utskottet har också varit betydligt försiktigare i sin skrivning i år än i fjol och under förutsättning att vi inte vid den kommande omröstningen skulle få en majoritet för ett ändringsförslag, kommer vi alldeles säkert att ganska snart märka hur det nya förslaget verkar för denna grupp av ensittare eller fastighetsägare. Eftersom jag i höstas hade tillfälle att utförligt redogöra för ensittarlagens detaljer vad beträffar tidsbegränsningen samt för min och mina medmotionärers syn på det hela, skall jag inte i dag ta kammarens tid i anspråk med att upprepa vad jag har sagt inte bara i fjol utan ett par gånger tidigare. Några fakta utöver vad jag tidigare har sagt finns inte att tillägga.

1948. Någon har sagt mig att vi i motionen krävt en onödigt lång tidsutdräkt. Det påstås exempelvis att det inte finns hus byggda på 49-årskontrakt så sent som 1947, och det är möjligt. Jag har inte haft möjlighet att göra en landsomfattande undersökning på denna punkt men ett är väl i alla fall säkert: finns det inte en fastighet byggd under ett visst år skapas inte heller några problem. Vad jag velat uppnå med att välja ett år så långt fram i tiden har varit detsamma som i fjol, nämligen att knyta samman två sociala lagar och därmed bilda en enhet som kan skapa trygghet för vederbörande. Herr talman! Jag skall inte trötta kammarens ledamöter mera i detta sammanhang — och inte heller mig själv! — utan ber att få yrka bifall till den reservation som är fogad till tredje lagutskottets utlåtande nr 42.

Herr talman! Som redan framhållits hade vi uppe den här frågan ganska sent under förra årets höstriksdag.

På de två senare punkterna var vi eniga. I kammardebatten underströk också huvudmotionären att dessa två detaljer i lagförslaget hälsades med tillfredsställelse, och vidare uttrycktes från samma håll tacksamhet över framflyitningen till 1928 i fråga om inlösningsrätten. I den debatt som då fördes — och jag har en känsla av att detta även gäller dagens — låg bakom kravet på en längre gående framflyttning helt sociala skäl, - vilket betonades mycket starkt. Det är väl också dessa motiv som ligger bakom årets motion. Personligen uppskattar jag bl.a. fru Löfqvist för det intresse som hon visat i denna fråga, jag skulle vilja säga det sociala patos som utgör bakgrunden till hela hennes strävan på denna punkt. Jag säger detta trots att jag inte helt kan dela hennes uppfattning. Hon har framfört denna fråga, som hon själv sade, vid flera tillfällen och detta visar kanske också att det inte är så enkelt att utan vidare slå fast det årtal från vilket lagen önskas ändrad. 1955 motionerade fru Löfqvist om en ändring fr.o.m. den 1 januari 1930. 1960 — fem år senare — var tidpunkten framflyttad till 1940, och 1967 och 1968 har den flyttats fram till 1948. Givetvis var det inte helt utan orsak som regeringen och utskottets majoritet förra året stannade för den 1 januari 1928. Det bärande skälet härför var att den nya jorddelningslagen då trädde i kraft, en lag som inte bara innebar en jordpolitisk utan också en planpolitisk prövning av frågor som sammanhänger med inlösningsrätten. Därför ville man hänga upp inlösningsrätten på just. detta datum. Nu kan man fråga om det har funnits någon anledning för oss i utskottets majoritet att ändra uppfattning på grund av årets motion i detta ärende. Jag vill då erinra om att vi nyligen har antagit en lagändring i arrendelagstiftningen. Den lagändringen löser inte helt det problem vi nu diskuterar, det är riktigt, men en av reservanterna sade från denna talarstol att vi genom arrendelagstiftningen ändå kommer ifrån det förhållandet att arrendatorerna är hjälplösa i jordägarnas händer. Vi har sett på denna sak ungefär på samma sätt: arrendelagstiftningen förbättrar arrendatorernas ställning i så hög grad att det nu inte är ett lika starkt krav som tidigare att flytta fram tidpunkten för inlösningsrätten. Vidare vill jag erinra om vad fru Löfqvist sade i debatten här i kammaren förra året, nämligen följande: »När kontraktet går ut har jordägaren full rätt att säga till vederbörande att både han och stugan får flytta. ”Tomten är min”, kan han säga, och det finns i dag ingen möjlighet att på laglig väg få kontraktet förlängt.» Detta var riktigt då, men sedan vi antagit ändringen i arrendelagstiftningen finns den möjligheten. Herr Johansson i Torp underströk också detta och påpekade att arrendatorerna inte längre sitter hjälplösa. Jag vill understryka detta ytterligare genom att erinra om att när vi behandlade utskottets utlåtande i höstas förelåg ännu inte arrendelagstiftningen i färdigt skick utan endast som en lagrådsremiss. Då sade fru Löfqvist: »Jag har läst den, men jag har inte kunnat finna något ställe där denna speciella typ av arrende kan komma in i bilden. Om jag på denna punkt nu kan få ett positivt besked, skall jag med nöje återta det yrkande om bifall till reservationen I, som jag nu avser att ställa.» Vi kan väl i dag säga att vi har fått det beskedet att arrendelagstiftningen ger skydd för en förlängd arrendetid. Låt mig sedan till slut också erinra om ett par yttranden här i debatten. Reservanternas talesman herr Johansson i Torp sade att räntesäkerheten inte kommer i fara mera om vi flyttar fram inlösningsrätten till 1948 än om vi stannar för 1928. Men då kan man också säga att faran inte blir större om vi flyttar fram inlösningsrätten till 1968. Fru Löfqvist citerade en fråga som hon ofta hört, nämligen: Varför gjorde ni inte rent hus på en gång? Ja, varför gör man inte rent hus med en gång och fastställer 1968 i stället för 1948? Det finns också ett annat sammanhang med den 1 januari 1928, och det är den andra delen av lagförslaget som vi var överens om, nämligen att lagen Herr talman! Fru Löfqvist slutade med att säga att vi helt nyligen har debatterat denna fråga, och därför skall jag också sluta med att yrka bifall till tredje lagutskottets hemställan.

Herr talman! Jag vill på ett par punkter bemöta herr Hammarberg. Jag börjar ungefär där han slutade, nämligen med hans fråga varför jag inte yrkar på att den för lagens tillämpning avgörande tidpunkten flyttas fram till 1968. Jag har tydligt motiverat detta dels i fjol, dels i min motion, där jag angivit varför jag valt årtalet 1948. Anledningen härtill är att riksdagen år 1946 antog ett nytt bostadspolitiskt program, som med samhällets hjälp gav de enskilda individerna helt andra möjligheter att skaffa sig en bostad och samtidigt inköpa marken till denna. I dag finns det väl över huvud taget ingen som utan att vara ägare till ett oerhört stort kapital kan bygga sig en stuga på ofri grund. Med det lagförslag vi nyss antagit ser det dock ut som om ett sådant arrendesystem på nytt skulle kunna blomma upp, vars verkningar kanhända en kommande riksdag får brottas med om 20—30 år. Jag är inte lika förtjust i alla delar i denna lag som herr Hammarberg tycks vara. Däremot vill jag inte förneka att jag har ett visst intresse av att människorna med hänsyn till arrendelagens tillkomst skyddas på andra områden. Men vad gäller den fasta bebyggelsen har jag säkerligen icke samma uppfattning som herr Hammarberg. Med detta anser jag att jag uteslutit åren 1948—1968. I och med denna period började nämligen kommunerna att sanera och planera på markområdet och dessutom att ställa utredningsmate rial och andra resurser till invånarnas förfogande för att underlätta för dem att bygga sina egna bostäder. Detta var något som inte tidigare hade förekommit, och det har skapat förutsättningarna för den situation som de männmniskor jag nu pläderar för befinner sig i. Man har undrat — jag vill minnas att jag också i fjol tog upp detta — varför människorna inte från början lånade upp så mycket pengar att de kunde köpa in också tomten när de byggde sina fastigheter. Jag har tidigare sagt att bakom detta låg två väsentliga skäl. För det första var människorna, i varje fall i de bygder som jag bäst känner till, oerhört fattiga och hade icke stora förutsättningar att klara större lån än vad som var nödvändigt för byggandet av stugan. För det andra var småbrukarna på 1920 och 1930-talen — och det var företrädesvis dessa som arrenderade ut tomter på detta sätt — så pass hårt skuldsatta, att hypotekskassorna vägrade dem att avstycka mark för detta ändamål från sina fastigheter. Med anledning härav träffade arrendatorn och markägaren ofta en överenskommelse om att inlösen av tomten skulle få ske längre fram i tiden. Jag vill i dag liksom jag tidigare gjort slå fast att dessa löften i mycket stor utsträckning har uppfyllts, så att arrendatorerna fått köpa in den utlovade tomten. I en del fall har dock så inte skett. Detta har främst inträffat när grundfastighaten överlåtits på annat sätt än från far till son, d. v. s. när helt utomstående förvärvat fastigheten. En helt utomstående person har inte känt samma ansvar för ingångna avtal som de anhöriga till den ursprunglige ägaren haft. Detta var en av detaljerna i detta sammanhang. Vad gäller det rent juridiska ville herr Hammarberg genom ett citat göra mig uppmärksam på att det kunde ligga något av juridisk misshushållning i det hela. Jag vill också anföra ett citat — det gäller ett uttalande av justitieråden Molin och Appelberg. Justitieråden framför först vissa negativa synpunkter — som jag också skall citera — men kommer sedan fram till det som jag velat anknyta till under hela den tid jag pläderat för denna fråga. Det heter i uttalandet: »Förevarande lagstiftning är till sin innebörd uteslutande retroaktiv; detta framgår av den ovillkorliga bestämmelsen att för rätt till inlösen fordras, att det ifrågavarande området var ur jordägarens besittning samt på angivet sätt bebyggt vid viss förfluten tidpunkt, enligt gällande lag den 1 januari 1919. Lagen kan sålunda väl komma att äga tillämpning på framdeles skeende avtal beträffande ett sådant område; det därigenom uppkommande, strängt taget nya rättsförhållandet betraktas av lagen såsom en fortsättning av det förut bestående . Men upplåtelse av mark, som en jordägare första gången gör efter nämnda tidpunkt, beröres på intet sätt av lagen. Det skulle tydligen också vara mindre rimligt att stifta en lag, som tillade dylika i framtiden inträffade nya upplåtelser andra rättsverkningar än parterna avsåge, såvida ej lagstiftaren åsyftade att över huvud förhindra uppkomsten av sådana upplåtelser.

Det heter nämligen: »— — — naturligtvis såvida icke särskilda omständigheter tillkommit, som påkalla, att friköpning Herr talman! Detta var alltså slutklämmen i de båda justitierådens uttalande, som gjordes omkring år 1922. Det är just den omständigheten att någonting skett på detta område under årens lopp — jag syftar på den nya bostadspolitiken och allt som sammanhänger därmed — som gör att jag framhärdar i mina krav. Det är en enorm skillnad när det gäller att skaffa sig egnahem i dag och tidigare, när man bands: av arrendekontrakt. Trots att de människor det gäller satsat arbetskraft och så mycket kapital som en liten inkomsttagare över huvud taget kunde åstadkomma för att skaffa sig en så tidsenlig bostad som möjligt är dessa mänmiskor i dag i den situationen, att de måhända tvingas lämna sitt hem mot endast en ringa penning i ersättning. För att återgå till arrendelagen, så är jag medveten om att denna kommer att förändra situationen för en del. Men utskottsmajoriteten har inte skrivit så bestämt att jag vågar tolka dess uttalande så, att det gäller samtliga fall och täcker det verkliga behovet.

Herr talman! Fru Löfqvist åberopade någonting som jag hade sagt och med utgångspunkt från det citerade hon några jurister. Jag skall avstå från att citera vad juristerna sagt om detta. Skulle jag göra det och skulle vi lägga respektive uttalanden i två olika vågskålar skulle nog min vågskål väga tyngst. Betydligt fler än de som varit positiva har ställt sig tveksamma t.o.m. till en framflyttning till den 1 januari 1928. Jag vill sedan återkomma till den tidigare av mig ställda frågan varför man inte vill gå fram till 1968 på en gång. Fru Löfqvist säger nu att man vill hänga upp en framflyttning på den änd 1955 föreslogs den för tillämpning av ensittarlagen avgörande = tidpunkten framflyttad till 1930, utan motivering. 1960 föreslogs tidpunkten framflyttad till 1940, utan något närmare angivet motiv att hänga upp en sådan framflyttning på. Jag har bara velat erinra om detta. Om man är rädd för att enstaka dylika nyttjanderättshavare fortfarande finns kvar, som man måste slå vakt om genom en framflyttning, hade man väl kunnat flytta fram tidpunkten till 1968 eller åtminstone 1967. En sådan framflyttning hade kunnat anknytas till den nya arrendelagstiftningen. Till slut vill jag säga några ord om arrendelagstiftningen. Jag har i mitt förra anförande, mig veterligen, icke självt betygsatt arrendelagstiftningen, utan endast citerat ett yttrande av en av reservanterna, i vilket han betygsatte värdet av sagda lagstiftning. Med hänsyn till den betygsättningen hade jag hoppats att fru Löfqvist skulle vara nöjd, med utgångspunkt från vad hon sade i förra årets debatt, nämligen att om hon fick en sådan garanti skulle hon ta tillbaka sitt yrkande om bifall till reservationen.

Herr talman! Herr Levin vill försöka överbevisa kammaren om att det har varit av ren aptit på att skriva motioner som jag har flyttat fram årtalet vid de olika tillfällen då jag har motionerat i detta ärende. Han glömmer då att det innan jag kom till denna kammare hade väckts flera motioner i samma fråga, också med olika data. Vad var anledningen till detta? Jag är övertygad om att den var precis densamma som till att jag har flyttat fram datum vid olika tillfällen. Efter hand som det blir känt att ärendet har behandlats här i riksdagen har nämligen allt fler som berörts av saken satt sig i förbindelse med mig och andra riksdagsledamöter och påpekat när deras kontrakt var skrivna. Herr Levin glömmer förmodligen också att han själv i sin hand har handlingar av denna typ, som jag skaffade fram under utredningens gång för att se dels hur kontrakten var avfattade, dels vilka år de var skrivna. Bland dessa kontrakt finns också det som jag hade möjlighet att visa kammarens ledamöter på TV-skärmarna i fjol och som var skrivet år 1934. 1934 är det senaste årtal jag känner till då ett 49-årskontrakt av denna typ är skrivet. Det är alltså inte därför att jag personligen känner människor som har tecknat kontrakt efter år 1934 som jag har föreslagit en framflyttning till år 1948. I en privat diskussion med ett par av tredje lagutskottets ledamöter framhöll jag, då vid detta tillfälle min obalans på denna punkt påtalades, att tredje lagutskottet förmodligen som alla andra utskott hade initiativrätt. Det finns alltså möjligheter att utnyttja denna rätt och föreslå ett årtal som man anser är lämpligt, om man inte vill göra en mera genomgripande undersökning i ärendet. Det är inte alls säkert att det finns så många av dessa fall kvar. Både herr Hammarberg och herr Levin påpekade att jag borde vara ytterst tacksam för att tidpunkten framflyttats 10 år. Om nu inte jag är tacksam för detta — jag är inte beroende av det — är åtminstone de tacksamma, som i och med fjolårets beslut fick möjlighet att köpa in sina tomter. De människor som har bebyggt tomter enligt samma kontrakt efter den 1 januari 1928 och låt oss säga fram till år 1934 — ett år som vi har faktiskt bevis på i de handlingar som herr Levin har fått — kan emellertid inte känna sig särskilt tacksamma. En hel del av dem har visst inte uttalat någon tacksamhet mot mig, utan har i stället tyckt att jag inte kunde argumentera tillräckligt kraftigt för att de skulle kunna få samma förmån som andra gavs i det nya lagförslaget. Herr talman! Jag yrkar fortfarande bifall till reservationen.

Herr talman! För mig har inte prestigen varit det viktigaste i detta ärende, utan det har förefallit mig att vara betydligt viktigare att fullfölja ärendet, allteftersom jag blivit upplyst om hur det över huvud taget har förhållit sig på denna punkt ute i landet och framför allt i det län som jag tillhör.

slogs i motionerna att riksdagen skulle hemställa att regeringen skulle uppta kontakt med »De Portugisiska Koloniernas Nationella Organisationers Sammanslutning» för att via denna organisation stödja befrielserörelsen i de portugisiska kolonierna.